Herr talman! I bankoutskottets föreliggande utlåtande nr 6 behandlas Kungl. Maj:ts proposition 171/1969 med förslag till lag om Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar. I propositionen, som jag förmodar att ledamöterna av denna kammare tidigare tagit del av, föreslås att landshypoteksförening skall få läm na lån intill 75 procent av jordbruksegendoms belåningsvärde i stället för för närvarande 60 procent. Det är således en relativt kraftig utökning av möjligheterna för landshypoteksföreningarna att lämna lån. Vidare föreslås i propositionen en liberalisering av bestämmelserna om vilka fastigheter som får belånas av landshypoteksförening. Dessutom föreslås i propositionen att fastighets belåningsvärde alltid skall få fastställas av föreningen själv utan den begränsning som för närvarande gäller att värderingen i vissa fall skall anknytas till gällande taxeringsvärden. Till grund för förslagen ligger dels en promemoria från Sveriges allmänna hypoteksbank, dels en promemoria av en av finansministern tillkallad utredningsman. De båda promemoriorna har varit föremål för en omfattande remissbehandling. Utskottet har vid sin behandling av propositionen i stort sett varit enigt med departementschefen, vilket även herr Thorsten Larsson framhöll.

Motionärerna betecknar det som orimligt att fondtäckningskravet skall omfatta också den del av föreningens skulder som motsvarar lån som utlämnas mot statlig kreditgaranti. Herr Thorsten Larsson pläderade också för just de synpunkterna. Som närmare utvecklas i propositionen är det föreslagna fondrelationskravet baserat på en samlad avvägning av de kreditrisker som föreningarna löper. Vid remissbe handlingen av hypoteksbankens promemoria har bl.a. bankinspektionen ansett att fondrelationskravet borde sättas högre än enligt bankens förslag med vilket motionärernas förslag i huvudsak överensstämmer. Givetvis vore det möjligt att alternativt utforma fondrelationskravet så att garantilånen inte medförde täckningsskyldighet, men i så fall borde kravet emellertid höjas beträffande den övriga långivningen. Någon anledning att överväga en sådan ändring synes inte föreligga så länge garantilånen svarar för blott en ringa del av föreningens långivning. Procenttalen i fråga om lån mot kreditgaranti framgår även ganska tydligt av propositionen. De är för närvarande mycket låga. Vad gäller bestämmelsen om dröjsmålsränta, som motionärerna kritiserar, har den oförändrad överförts till lagförslaget från den nu gällande förordningen om landshypoteksinstitutionen. Frågan om ändring av bestämmelsen synes inte ha varit aktuell vare sig på utredningsstadiet eller under remissbehandlingen. Utskottets majoritet anser inte att motionärerna har anfört tillräckligt starka skäl för att den nuvarande ordningen med en i författning angiven fast dröjsmålsränta till hypoteksbanken bör överges och är inte heller berett att förorda en höjning av den föreskrivna räntesatsen.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

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande nr 7 behandlar en fråga som inte är ny för denna kammare, nämligen förslaget om ett värdesäkert obligationslån i små valörer vilket på uppdrag av riksdagen skulle emitteras av riksgäldsfullmäktige. Avsikten skulle enligt motionärerna vara att man härigenom kan få ökad erfarenhet av värdesäkra statsobligationer. Bakom detta förslag ligger samma tankegångar som de som föranledde värdesäkringskommittén att i sitt betänkande i början av 1964 förorda ett försök med indexlån i mindre omfattning. Motionärerna anser liksom kommittén att det framför allt torde vara hushåll med mindre förmögenheter som har behov av en ny värdesäker placeringsform. Det har i debatten i denna fråga framförts argument mot införande av indexlån. Man har bl.a. sagt att sådana lån skulle innebära en fara för sam hällsekonomins funktionssätt och stabilitet. På basis av de undersökningar av juridiska och ekonomiska problem, som en rad experter utförde åt värdesäkringskommittén, blev emellertid kommitténs allmänna omdöme att argumenten mot indexlån inte sällan var mindre väl underbyggda.

Kommitténs slutsats blev att det är önskvärt att statliga indexlån av sparobligationstyp emitteras på försök i viss begränsad omfattning. Detta föreslås också i den motion som utskottsutlåtandet behandlar. Bankoutskottet har avstyrkt motionen, men en reservation med tillstyrkan har lämnats av centerpartiets, folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i utskottet. Det är just nu utomordentligt betydelsefullt att man prövar nya åtgärder och nya vägar för att stimulera sparandet. Vi har en mycket ansträngd kreditmarknad som medför alldeles speciella svårigheter för näringslivet. Det är i dag inte otillräcklig ordertillgång som hindrar företagens utveckling utan många gånger i stället en kreditmarknad med onormalt hårda restriktioner. Kreditmarknaden präglas av knapphet på lånemedel, och även om restriktionerna skulle lätta kommer denna karakteristik av kreditmarknaden antagligen att stå sig även i framtiden, i varje fall under de närmaste åren. Är det då inte rimligt att pröva nya former, som just siktar in sig på hushållssparandet — former som kan stimulera småsparandet?

Den möjligheten har inte småspararna. Deras sparmedels realvärde har successivt minskat i takt med inflationen. Det är inte så attraktivt att spara, när man finner att realiserandet av ett sparmål skjuts framåt i tiden på grund av prishöjningar eller att köpkraften hos det kapital man genom sparande byggt upp minskar och därför inte ger den reella ekonomiska trygghet man räknat med. Syftet med dessa motioner måste, såvitt jag kan förstå, delas av oss alla. Det är då oförklarligt att inte utskottet kunnat acceptera den begränsade försöksverksamhet som här föreslås. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid detta utlåtande.

Herr talman! Frågan om värdesäkra obligationslån har sedan 1966 årligen behandlats här i riksdagen. Varje gång har riksdagen avslagit de framställda motionsyrkandena. Herr Stefanson var ju också inne på denna följetong, som förekommit år efter år. Man kan vid bedömningen av dessa problem ställa sig frågan: Hur mycket skall samhället ta på sig i fråga om ansvar för dessa saker? Vid den remissbehandling av likalydande motioner som förekom under åren 1966 och 1967 avstyrktes från experthåll införande av värdefasta obligationslån. Bl.a. varnades också i Ekonomisk Revy, affärsbankernas speciella organ, för införande av indexreglerade obligationslån. Det hänvisades till att ett dylikt ställningstagande skulle från bankhåll upp fattas som en diskriminering av övrigt banksparande. Enligt utskottets mening skulle en introduktion av värdesäkra lån kunna medföra vissa problem såväl från kreditmarknadssynpunkt som för inte minst den ekonomiska politiken. Erfarenheterna från Finland, som motionärerna också hänvisat till, synes ge stöd för en sådan bedömning. Det förhållandet att man där avskaffade alla former av indexbindning inom ramen för de ekonomiskt-politiska åtgärder som vidtogs efter devalveringen av den finska valutan år 1968 får tolkas så, att man fann dylika bindningar svåra att förena med en effektiv stabiliseringspolitik. Utskottet vill även peka på att frågor om utgivande av statliga lån avgöres av fullmäktige i riksgäldskontoret. Enligt utskottets mening bör därvid också ankomma på fullmäktige att avgöra vilka typer av lån som särskilt kan tillgodose småspararnas behov. Med hänvisning till det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall självfallet inte ge mig in på en diskussion om en kommande skattepropositions innehåll. Jag fattade interpellanten så att han hade ett behov av att ta chansen att vid det här tillfället framföra sina synpunkter på en kommande reform. De synpunkterna har vi mottagit i finansdepartementet genom remissyttrandena. Det är faktiskt så att en rad av ideella organisationer har hörts reguljärt och avkrävts besked. Dessutom har en rad religiösa och kyrkliga organisationer inkommit med sina synpunkter som, vilket jag sade i svaret, har lästs, behandlats och beretts liksom de reguljära remissvaren. Jag kan erinra om att vid sidan av remissinstanserna yttranden har inkommit från Röda korset, Sveriges frikyrkoråd, KFUM, Svenska kyrkans diakoninämnd, Fredrika Bremerförbundet, De blindas förening och Handikapporganisationernas << centralkommitté, Lutherska världsförbundets svenska sektion och Sveriges kristna socialdemokraters förbund. De religiösa organisationernas syn på frågan har sannerligen inte begravts i någon anonymitet. De har — och det kan jag säga som ett erkännande — här som annorstädes varit mycket angelägna och energiska att framföra sina synpunkter. Jag är naturligtvis tacksam för berömmet att jag lyssnat på argument och tagit hänsyn till dessa. Jag lyssnar alltid på argument, och remissförfarandet är ju till för att man skall ha möjlighet att inhämta argumenten. Men jag blir ofta beskylld för att inte lyssna på argument, och därför är det naturligtvis angenämt att någon gång få ett erkännande för att man gör det. Låt mig, herr talman, till allra sist säga att ett statsråd, vilket det än må vara, alltid måste förbehålla sig rätten att fritt och utan förutfattade utredningsmeningar pröva varje fråga, innan den framlägges som en proposition till riksdagen. Det har vi gjort här och kommit fram till en ståndpunkt. Många gånger har jag nog fått mer av kritik för att jag inte följt utredningarna än vad jag fått av beröm för att jag inte följt utredningarna, men man har väl argumenterat litet efter hur det vid varje tillfälle varit lämpligt.

Herr talman! Jag är mycket tacksam för att finansministern meddelade vilka organisationer som har gett synpunkter på denna fråga. Jag är övertygad om att de i ganska stor utsträckning sammanfaller med dem som jag fört fram. Det är ju tidigare ofta upprepade argument, och jag vill ta vara på den anda av fördomsfrihet i förhållande till kapitalskatteberedningen som jag tycker karakteriserade finansministerns inlägg också på den punkt som jag främst ville rikta uppmärksamheten på, nämligen arvsskatten. Jag tror att det är en fråga som betyder litet när det gäller statens finanser, men väldigt mycket när det gäller organisationernas. Jag är tacksam för att vi har fått uppmärksamheten ytterligare riktad på det problemet i dag.

Herr talman! Herr Björk har frågat statsrådet och chefen för justitiedepartementet om han vill överväga en komplettering av tidigare studier kring Romfördragets konsekvenser vid en eventuell svensk EEC-anslutning genom att föranstalta om en analys av de artiklar i fördraget som berör EEC-parlamentets sammansättning, funktionssätt och befogenheter. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Europeiska gemenskapernas institutioner samt deras funktionssätt och befogenheter utgör ett centralt moment i det utredningsarbete som sedan flera år pågår om Romfördraget och dess tilllämpning för att göra oss beredda att förhandla om svensk anslutning till gemenskaperna. Den utveckling som nyligen skett i fråga om EEC-parlamentets budgetära befogenheter genom ministerrådsbeslutet i början av februari i år är föremål för analys i detta utredningsarbete. Redogörelser för utredningsarbetet har löpande lämnats i publikationer från handelsdepartementet. Allteftersom det nu pågående utredningsarbetet färdigställs kommer detsamma också att redovisas.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för hans svar på min fråga.

Av allt att döma blir dessa befogenheter till en början mycket obetydliga, men de innebär ändå att parlamentet så att säga får en fot innanför dörren. Därmed blir det också ett större intresse av att från svensk sida få en ökad insyn i hur parlamentet fungerar och hur dessa befogenheter låter sig samordnas med exempelvis den svenska riksdagens budgetbefogenheter. Jag vill gärna påpeka att också ett annat problem har blivit föremål för allt livligare diskussion inom EEC-staterna under det senaste året, och detta har gett mig en extra anledning att ta upp denna fråga. Det gäller formerna för parlamentets sammansättning, eller närmare bestämt möjligheten av direkta val till EEC-parlamentet. Det är ett problem som i varje fall parlamentarikerna i EEC-staterna ägnar stor uppmärksamhet och som också har aktualiserats på regeringsplan, bl.a. i samband med den italienske presidentens besök i England. På svensk sida förefaller man emellertid praktiskt taget omedveten om att en sådan problematik över huvud taget existerar. Det är en aning pinsamt att konfronteras med parlamentariker från EEC-staterna och vid frågor om hur vi ser på dessa ting tvingas konstatera att tanken på direkta val till ett EEC-parlament, där Sverige eventuellt skulle ingå, är totalt främmande för den svenska allmänheten. Såvitt jag vet, har aldrig någon svensk EEC-debattör heller sysslat med saken. I det sammanhanget har jag nog intryck av dels att det utredningsarbete som bedrivs inom departementet kunde tjäna på att fördjupas, dels att det kunde finnas skäl till en mera aktiv, utåtriktad spridning av de utredningsresultat som kommer fram. Jag vet mig i varje fall inte under senare tid som riksdagsman ha fått någon så utförlig belysning av just de här nämnda problemen som jag skulle önska och som jag tror att en del svenska parlamentariker kan ha behov av.

Herr talman! Herr Björk efterlyste i senare delen av sitt anförande en redogörelse för hur vi i Sverige ser på hela problemkomplexet om direkta val till EEC-parlamentet. Det kan vara befogat att göra detta, men det är väldigt svårt, vilket herr Björk säkert inser, att närmare analysera den problematiken, innan EEC själv tagit någon som helst ställning till den ordning som skulle följa därest man kommer fram till att ett direktvalt parlament skall inrättas.

Herr talman! Jag är givetvis medveten om svårigheterna att från svensk sida uttrycka en bestämd mening om hur EEC-parlamentet bör vara sammansatt, och mitt önskemål sträcker sig kanske inte heller fullt så långt. Vad jag i min ganska försynt formulerade fråga har efterlyst är närmast en analys av artiklarna i fördraget i relation till en eventuell svensk anslutning. Där före faller det mig finnas behov av ett breddat kunskapsunderlag för den svenska debatten över huvud taget. Det är riktigt att ministerrådet och parlamentarikerna har olika åsikter, exempelvis då det gäller principen om direktval till EEC-parlamentet, men där förekommer, såvitt jag förstår, en ganska livlig diskussion just om innebörden av Romfördragets artikel på denna punkt, hur långt den är förpliktande för medlemsstaterna. Tydligen finns det stater som menar att fördraget innebär en bestämd förpliktelse att genomföra direkta val till det gemensamma parlamentet, medan andra stater är av annan mening. Det skulle onekligen vara av intresse att få närmare del av den diskussionen. Men avsikten med min fråga var som sagt i huvudsak bara att stimulera till en breddning av kunskaperna om hela problematiken. Jag instämmer i hög grad i handelsministerns påpekande, att det givetvis är ytterst osäkert om vi någonsin blir medlemmar i denna organisation.

Herr talman! Herr Åkerlund har frågat mig om jag har uppmärksammat riskerna för att den nye nordamerikanske ambassadören kan komma att utsättas för demonstrationer i olika former. Man kan aldrig bortse från riskerna för att utländska sändebud utsätts för demonstrationer. I Stockholm förekommer därför en kontinuerlig bevakning av vissa ambassader och vissa ambassadörers bostäder. Möjlighet finns också att med kort varsel dra ihop tillräckliga polisstyrkor, när det undantagsvis kan behövas.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Jag börjar med att ta fasta på vad justitieministern säger, nämligen att man aldrig kan bortse från risker av detta slag. Justitieministern är alltså medveten om förhållandet, och i så måtto är svaret positivt. Det är självklart en aktuell händelse som utlöst frågan. Enligt en tidningsuppgift har en medlem av någon organisation som kallas för Svarta pantrarna vid ett offentligt möte på Moderna museet den 11 februari uttalat sig kränkande om den nye amerikanske ambassadören. Vi har ju tidigare haft en mängd antiamerikanska demonstrationer i vårt land, och man skulle kanske ha kunnat hoppas att det var slut med sådana. Tyvärr har så inte varit fallet. Justitieministern hänvisar nu till möjligheten av polisskydd, och den fråga man då vill ställa sig blir om detta är nog. Situationen är väl litet komplicerad av det förhållandet att Moderna museet är ett statsfinansierat institut. Man bör kanske fråga sig om det finns möjligheter att hos dess styrelse framhålla olämpligheten av att Moderna museet utnyttjas för denna typ av agitation. Vi får inte bortse från att vad som händer kan med hänsyn till det statliga engagemanget missuppfattas i Förenta staterna. En annan sak, som också förtjänar att uppmärksammas, är frågan i vilken utsträckning utlänningar — enligt uppgift skulle det i detta fall gälla en amerikan — har full frihet att hämningslöst agitera i vårt land. Det förefaller nämligen som om bakom detta låge en medveten avsikt att störa de goda relationerna med Förenta staterna. Jag tackar än en gång för svaret och gör det med en uttalad förhoppning om skärpt vaksamhet från justitieministerns sida.

Herr talman! Herr Nyman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att i dagens akuta elkraftsituation säkra industrins kraftbehov. I syfte att möjliggöra en reglering av elförbrukningen — om en sådan visar sig ofrånkomlig — avser regeringen att i morgon lägga fram en proposition till riksdagen med förslag till lag om reglering av förbrukning av elektrisk kraft. Om riksdagen godtar lagförslaget kan lagen träda i kraft under första hälften av mars. Den reglering som kan komma i fråga behöver sannolikt inte uppehållas mer än under ett par månader eftersom den aktuella bristsituationen kommer att hävas med vårfloden. Under denna korta tid är det praktiskt omöjligt att låta en reglering omfatta hushållen och övriga småförbrukare. En direkt kvotransonering måste i första hand riktas mot de stora elförbrukarna. Därutöver kommer restriktioner att kunna införas mot användning av elkraft för speciella ändamål, t.ex. reklamoch fasadbelysning. En särskild nämnd med representanter för berörda intressen kommer att utses för att bestämma om kraftens fördelning. Nämnden kommer självfallet att se till att samhällsviktiga funktioner så långt möjligt inte utsätts för störningar. I samarbete med kraftindustrin och andra berörda intressenter kommer alla tänkbara åtgärder att prövas för att avvärja en ransonering eller lindra dess verkningar. Alla möjligheter som finns i landet för att producera kraft tillvaratas. Detsamma gäller i fråga om kraftimport från våra grannländer. För att göra det möjligt att öka kraftproduktionen under senvintern kommer vattenfallsverket att forcera vissa anläggningsarbeten i Lilla Lule älv. Inom justitiedepartementet övervägs för närvarande den av centrala driftledningen väckta frågan om åtgärder för att göra det möjligt att avsänka vissa regleringsmagasin under tillåtna sänkningsgränser, vilket skulle kunna ge betydande krafttillskott. Det viktigaste som nu kan göras för att om möjligt undvika en elransonering och därmed minska riskerna för störningar i den industriella produktionen är ett frivilligt sparande av elkraft. En brett upplagd sparkampanj har igångsatts av kraftföretagen i samarbete med olika intressenter. Pressen liksom radio och TV har effektivt bidragit till att sprida kännedom om sparkampanjens ändamål. Det är angeläget att dessa insatser fullföljes. Experimentet i TV-programmet NU häromdagen visar att de enskilda hushållen kan spela en mycket betydelsefull roll i det besvärliga kraftförsörjningsläge som vi råkat in i. Den enskilde individen kan tycka att just hans eller hans familjs sparsamhet är betydelselös i det stora sammanhanget. Men om man summerar sparåtgärderna i 3 miljoner hushåll, blir verkan kraftig.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

Herr talman! Herr Nyman var tacksam för svaret, och jag vill gärna kvittera artigheten med att säga att jag också är tacksam för att herr Nyman ställde denna fråga till mig. Jag tror nämligen att det är värdefullt att vi bl.a. genom debatten i dag får ut den information som är nödvändig för att så långt möjligt bemästra bristsituationen i fråga om elkraftförsörjningen utan att tillgripa ransonering. Det är för tidigt att nu uttala sig om ifall detta skall bli möjligt, men självklart är ansträngningarna inriktade härpå. Det är naturligtvis detta arbete som för dagen är det väsentliga. I detta sammanhang vill jag nämna ett uppslag som förekommit i debatten, nämligen att förlänga påskuppehållet, vilket skulle skapa en reduktion av elförbrukningen som väsentligen kunde minska riskerna för framtida produk tionsbortfall och driftinskränkningar. Det får bli en sak mellan de närmast berörda parterna att ta upp de förhandlingar och överläggningar som en sådan förändring av arbetets förläggning nödvändiggör. Sedan ställde herr Nyman en fråga, och jag skall inte alls undandra mig att svara på den. Han frågade varför sparkampanjen satts in vid en så pass sen tidpunkt som nu varit fallet och varför regeringens förslag till en beredskapslag framläggs i riksdagen först i morgon. Vid motsvarande tillfälle 1959, när frågan om elransonering också var aktuell, skedde lagstiftningen på hösten och inte som nu i början på mars månad. Anledningen är självfallet att så sent som i november förra året ansåg de som har att bedöma denna fråga läget vara sådant att någon risk för elransonering icke förelåg. Visserligen hade de två senaste somrarna varit extremt torra och helt brutit emot den sannolikhetsberäkning på vilken hela vår kraftproduktionsapparat är baserad. Det förekom, som kammarens ledamöter erinrat sig, tidigare på hösten en diskussion om kraftbristen. På senhösten med dess rikliga nederbörd svängde emellertid läget, och tillrinningen var under en tid mycket tillfredsställande.

Mot den bakgrunden var det rimligt att i det läget inte starta en sparkampanj, ty sannolikt hade — med den redovisning av faktabedömningen som man rimligen då måste ha gjort och baserat sparpropagandan på — en sådan propaganda knappast haft effekt. Enligt min mening hade det inte heller i det läget varit möjligt att med till räcklig kraft i argumenteringen gå till riksdagen och föreslå en så pass extrem åtgärd som den beredskapslagstiftning vi kommer att föreslå riksdagen i morgon. Vad som hände var ju att den mycket hårda kylan kom vid en tidigare tidpunkt än som var möjlig att förutse. Man kan säga att vi har haft en anhopning av olyckliga omständigheter i fråga om klimatförhållandena: torra somrar, hårda vintrar och i år en alldeles speciellt sträng kyla. Ovanpå detta — för att nu fullfölja ackumuleringen av olyckliga omständigheter — har, som kammarens ledamöter säkert också inhämtat i pressen, framför allt för Vattenfall förelegat tekniska problem som ytterligare försämrat försörjningsläget. Tekniska fel har uppstått på de mycket stora turbinerna i ett par värmekraftsaggregat, vilket betytt ett kraftigt produktionsbortfall, när dessa fått tas ur drift. Vidare har möjligheterna till import från Norge varit starkt begränsade, därför att norrmännen drabbats av samma klimat som vi. Låt mig erinra om att i Norge är en vinterransonering ett fullt normalt och i kraftkontrakten inbyggt system. I jämförelse med förhållandena i Norge är det sålunda inte något särskilt anmärkningsvärt som vi nu står inför, fastän det är en i Sverige mycket speciell åtgärd som regeringen i morgon kommer att föreslå riksdagen att skapa de lagliga möjligheterna att genomföra. I efterhand är det alltid lätt att säga hur en bedömning borde ha gjorts. Men om vi försätter oss tillbaka i den situation där beslutsfattarna hade att bestämma sig, så tror jag att vi rimligen inte kan förebrå dem att beslutet blev som det blev. Det som är aktuellt för dagen är att vi verkligen hos den svenska allmänheten inskärper lägets allvar och pekar på de möjligheter som finns för de enskilda hushållen att lämna sina bidrag till lösningen av vårt kraftför sörjningsproblem. Självfallet kommer den ransoneringsnämnd som skall tillsättas i enlighet med den lagstiftning vi föreslår att ha som en väsentlig uppgift att i samarbete med olika kraftkonsumenter till en början framför allt organisera den frivilliga begränsningen i så effektiva former som möjligt.

Herr talman! Herr Björk har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att underlätta för studerande vid universitetsfilialerna att fortsätta till forskarutbildning. 1965 års riksdag har med anledning av proposition 1965:141 godkänt riktlinjerna för utbyggnad av universitetsfilialerna. Dessa riktlinjer innebar bl.a. att humanistisk, samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig utbildning till primärexamen skulle komma till stånd på nya orter, medan däremot forskningen och därmed forskarutbildningen skulle koncentreras till nuvarande universitetsorter. Hittills vunna erfarenheter av verksamheten vid universitetsfilialerna är goda. De studerande kan inom flertalet ämnesområden på filialorterna få utbildning som ger behörighet till forskarutbildning. Fråga har väckts om att anordna forskarutbildning vid universitetsfilialerna. Denna fråga måste — liksom år 1965 — bedömas i första hand med hänsyn till möjligheterna och konsekvenserna av att fördela de begränsade resurserna för forskning och forskarutbildning på fler orter än för närvarande. 1968 års utbildningsutredning har enligt sina direktiv att framlägga förslag om bl.a. lokaliseringen av den eftergymnasiala utbildningen. I avvaktan på U68:s förslag är jag inte beredd att nu vidtaga några speciella åtgärder för att anordna forskarutbildning på filialorterna. Herr Björks fråga kan möjligen avse vissa åtgärder för att underlätta för studerande på filialort att med bibehållen bostadsort deltaga i viss utbildning på en universitetsort. En sådan fråga har nyligen aktualiserats i en skrivelse från universitetsmyndigheterna. Denna fråga bereds för närvarande inom utbildningsdepartementet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för hans innehållsrika svar på min fråga. Jag försökte med frågan frambära vissa önskemål från ett antal studeran de vid en universitetsfilial. Jag skall försöka att ytterligare precisera deras önskemål. De skulle främst gälla timtilldelningen för handledarna enligt gällande automatikregler, att doktorander vid filialerna får samma rätt som doktorander vid moderuniversiteten att söka stipendier och lån samt att universitetens allmänna anslag till forskning, främst det s.k. ograduerade anslaget, öppnas för forskare från filialerna. Jag vore tacksam om statsrådet finner det möjligt att kommentera denna önskelista.

Herr talman! Det är självfallet inte så enkelt att direkt efter denna precisering från herr Björk framkomma med någon synpunkt. Allmänt sett gäller ju att i den mån man har avslutat sin grundutbildning vid en filial och vill fortsätta sin utbildning, får man i dagens situation välja att byta bostadsort och konkurrera på lika villkor med övriga studerande vid ett moderlärosäte.

Vi har, såsom jag nämner sist i mitt svar, i dagarna fått en framställning från universitetsmyndigheterna om att sådana möjligheter skulle skapas. Det är detta som vi nu prövar. Det är en del problem förbundna med en sådan anordning. Min allmänna inställning till dessa studerande är positiv, och vi skall göra vad vi kan för att underlätta för dem att fullfölja sin utbildning på denna nivå. Men man får här väga de olika nackdelar som uppstår mot varandra, den nackdel som ligger i att de får byta bostadsort mot den nackdel som utan tvekan ligger i att man tar i anspråk resurser på en moderuniversitetsort men ändå bor kvar på filialorten. I det fallet kan man ju inte till fullo utnyttja resurserna. Jag upprepar dock att vi skall överväga en sådan ordning. Jag är inte klar med mitt ståndpunktstagande, och därför vill jag inte uttrycka någon slutlig mening i frågan vid detta tillfälle.

Herr talman! När riksdagen år efter år har att behandla frågan om kollektivanslutning till politiskt parti blir man alltmer förvånad över att socialdemokratiska partiet så starkt håller fast vid denna gamla och man kan gott säga omoderna anordning att medborgare genom ett föreningsbeslut skall kunna bli anslutna till ett politiskt parti. Frågan om kollektivanslutning har vid många tillfällen diskuterats här i riksdagen, och vid många fler tillfällen utanför riksdagen. Inom moderata samlingspartiet, och tidigare högerpartiet, har vi länge hoppats på att denna kvarleva från gångna tider i fråga om kollektivanslutning skulle gemensamt av socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen röjas bort. Denna slumpmässiga anordning hör absolut inte den moderna tiden till. Det råder inte heller någon fullständig enighet inom socialdemokratiska partiet om att denna sammankoppling mellan fackföreningsrörelsen och partiet skall bestå. Våra förhoppningar har emellertid inte lett till något resultat. När det i år har väckts en motion i denna fråga av ett antal ledamöter i moderata samlingspartiet har vi därför reserverat oss till förmån för motionen. Att bara två medlemmar inom vårt parti svarar för reservationen beror på att vi inte var fulltaligt representerade i utskottet vid det sammanträde då frågan avgjordes. Anledningen härtill var Nordiska rådets sammanträde i Reykjavik. Visserligen har en fackföreningsmedlem, som inte vill vara medlem i socialdemokratiska partiet, den mycket omtalade reservationsrätten. Men hur många är det som utnyttjar den rätten? Det väcker ändå en viss uppmärksamhet att personligen begära sitt utträde, och det fordras mycket av politiskt mod för att utsätta sig för den kritik som man säkert får erfara efter ett sådant ställningstagande. Mycket talar också för att många medlemmar inte vet om att de är anslutna till socialdemokratiska partiet. Den medlem som känner till förhållandet låter ofta för att det inte skall väcka något uppseende det hela bero och röstar inte på det parti till vilket han är ansluten. Säkert är det ett betydande antal som är kollektivanslutna genom fackföreningsrörelsen men inte röstar med partiet. Kan verkligen socialdemokraterna tycka att det är en riktig ordning? Nej, vi måste vara förvånade över att de är så angelägna om att tillämpa detta system och vi måste göra vad vi kan för att en ändring skall komma till stånd. I motion I:329 är angivet, att den som avger skriftlig reservation inte behöver betala avgift till socialdemokratiska partiet, men någon motsvarande återbäring på <fackföreningsavgiften sker inte. Man kan undra varför det inte är en mer markerad skillnad. Motionärerna har anfört en synpunkt som jag finner viktig och betydelsefull, nämligen att en del av invandrarna i vårt land kommer från länder där det inte är tillåtet att avge reservation mot något beslut och där det inte är tillåtet att opponera sig mot något, eftersom detta leder till repressalier. även om de inte vill vara med om en politisk anslutning vågar de inte delta i någon som helst opposition. Såsom också framhålles i motionerna I: 329 och II: 365 kan det vara så att mindre än en procent av fackföreningens medlemmar fattar beslut om att den återstående delen, eller 99 procent, skall vara medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Vem kan hävda att detta är en riktig ordning och att det är ett frihetens och demokratins samhälle som handlar på detta sätt och tillämpar en sådan ordning? Det har sagts många gånger förr, men det kan inte uttalas för ofta till dess en ändring kommer till stånd, att det för varje medlem skall vara ett personligt ställningstagande. Den enskilde medlemmen skall själv avgöra sitt politiska hemvist. Det skall inte avgöras av någon annan. Systemet som här tillämpas är skandalöst, det är en skamfläck och ingenting annat i ett demokratiskt land. Det är en allvarlig kränkning av den enskildes rättigheter. Här talas så mycket om, vid olika tillfällen, att valhemligheten skall vara trygg. Men den som skriftligen begär sitt utträde — anmäler reservation mot kollektivanslutning — har avslöjat en stor del av det som skulle vara hemligt. Det finns många skäl som talar för att den enskilde medlemmen inte vill göra en skriftlig anmälan om att slippa ifrån ett honom påtvingat politiskt medlemskap. Det borde vara ett renlighetsintresse för socialdemokratin att röja bort denna belastning.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

Herr talman! Det svenska samhället har under 1900-talets lopp utvecklats i riktning mot en alltmer breddad och fördjupad demokrati och mot ökad frihet för den enskilde i livsåskådningsfrågor. Principen om den allmänna och lika rösträtten accepterades av Sveriges riksdag för drygt 50 år sedan — jubileet firades ju i höstas. Parlamentarismen fick sitt slutliga genombrott vid samma tid. Religionsfriheten har vidgats i och med tillkomsten av 1951 års religionsfrihetslag. Inom skolväsendet har principen om neutralitet i religiösa frågor helt accepterats. Till de fundamentala principerna i en demokrati räknar vi den enskildes rätt att fritt och utan varje inblandning av utomstående ta ställning i politiska frågor och utöva sin rösträtt. Vallagens bestämmelser och skydd för valhemligheten är ett uttryck för denna tanke. Utifrån denna grundläggande princip måste det anses otillfredsställande att en intresseorganisations medlemmar genom ett majoritetsbeslut kan anslutas till ett politiskt parti utan att de själva uttryckt önskemål om det eller ens samtyckt därtill. Att den enskilde har reservationsrätt vid sådana beslut är en ganska klen tröst och ett svagt försvar för själva principen. Fattas bara att enskilda personer skulle kunna tvångsanslutas! Den möjligheten avskaffades ju redan för 70 år sedan. Vad saken nu gäller är de politiska partiernas sätt att arbeta, inte fackföreningarnas interna angelägenheter — jag vill understryka det. Det politiska partiväsendet utgör en integrerande del av det konstitutionella systemet i vårt land. Det förhållandet att riksdagen anslår medel till de politiska partierna och att kommuner och landsting fått rätt att göra detsamma visar med all tydlighet att statsmakterna inte bara sanktionerar partiernas verksamhet utan också aktivt vill stödja dem. Det kan därför inte gärna göras gällande att de politiska partiernas verksamhet skulle vara något som riksdagen inte har att göra med. Vilka skäl finns då att bevara denna kvarleva från den fördemokratiska epoken i vår historia? Tar man del av den debatt som förts under årens lopp — i det magra utskottsutlåtandet nämns inga skäl alls — finner man att det främst hänvisats till den historiskt betingade gemenskapen mellan den politiska och den fackliga arbetarörelsen, att det med andra ord varit så förr. Hänvisningar till historiska förhållanden skulle ytligt sett te sig tilltalande för en historiker, men den sortens argumentering är i själva verket djupt ohistorisk och dessutom uttryck för ett i grunden konservativt betraktelsesätt. I utrikespolitiska sammanhang har s.k. historiska skäl hämningslöst missbrukats för att legitimera de mest orättfärdiga övergrepp och kränkningar. Man bör därför a priori vara misstänksam gentemot argument som blott och bart hänvisar till vad som är gammalt och fornt. All progressiv reformverksamhet innebär i själva verket ett avståndstagande från sådana tankegångar. Det förrädiska med denna typ av argumentation är ju att man så lätt bortser från att förhållandena radikalt förändrats i många avseenden. Att det i början av 1900-talet fanns vissa skäl för kollektiv anslutning av fackföreningar till arbetarkommuner innebär därför inte att dessa skäl kvarstår eller har samma betydelse 60—70 år senare. Det bör också noteras att det faktiskt rådde mycket delade meningar om denna form av medlemsvärvning redan på den tiden. Den politiska situationen var ju den att rösträtten var starkt begränsad. Arbetarklassen var i stort sett politiskt omyndig. Detta innebar självfallet ett allvarligt handikapp för den socialdemokratiska rörelsen. Det främsta politiska målet var ju också just allmän rösträtt. Det är därför inte direkt förvånande att den politiska arbetarrörelsen ansåg sig böra knyta an till och stödja sig på den fackliga. I de strider som fördes om tvångsanslutningen och sedan om kollektivanslutningen framhölls ofta att det var frånvaron av allmän rösträtt som gjorde det nödvändigt att tillämpa denna metod och att den kunde avskaffas senare. Hjalmar Branting förklarade t.ex. i början av 1900-talet att den tid nog skulle komma då man med mycket stor samstämmighet skulle besluta om en organisationsform som mera skulle skilja det fackliga från det politiska. Efter det att den allmänna och lika rösträtten införts bortföll självfallet detta argument. I debatten framfördes i stället rätt ofta som skäl för kollektivanslutningens bevarande den klassmässiga gemenskapen mellan den politiska och den fackliga arbetarrörelsen. Arthur Engberg förklarade exempelvis i slutet av 1920-talet att det sociald2mokratiska partiet grundade sin rätt att tillämpa kollektiv anslutning på det förhållandet att det var ett klassparti. Skulle emellertid, förklarade han, partiet ”avkläda sig sin klasskaraktär och presentera sig som ett parti ovanom klasserna, så bortfölle också det sakliga underlaget för dess bibehållande av den kollektiva anslutningsformen i fråga om fackföreningarna”. Det vore intressant att få veta hur man numera betraktar partiets karaktär i detta avseende. Gäller fortfarande Arthur Engbergs argumentation? Oavsett vad man skall anse om detta skäl till fusion mellan en facklig och en politisk rörelse har dock förhållandena förändrats radikalt i ett tredje avseende, nämligen genom framväxten av en rad fackliga organisationer som i princip hävdar sin politiska neutralitet. RLF bildades år 1929, SR 1943, TCO 1944 — eller om man så vill redan 1937 — och SACO 1947. Samtliga dessa har konsekvent avvisat tanken på en partipolitisering. Då riksdagen år 1950 mycket ingående behandlade frågan om kollektivanslutning, inhämtades yttranden från dessa organisationer. RLF frambhöll att kollektiv anslutning till politiskt parti innebar ett ingrepp i den personliga friheten och fortsatte: ”Friheten för individen att själv avgöra frågan om anslutning till och ekonomiskt stöd åt ett politiskt parti synes utgöra ett väsentligt kännetecken på verklig demokrati. Till försvar för den i motionerna påtalade kollektiva anslutningen har anförts, att varje individ, som icke sympaliserar med åtgärden, äger reservera sig. Riksförbundet kan emellertid icke finna denna reservationsrätt tillräcklig, då den innebär, att vederbörande måste vidtaga positiva åtgärder för att undgå anslutning.” TCO förklarade att det rådde fullständig enighet om att tjänstemannaorganisationerna skulle vara politiskt neutrala.

Även om det kring sekelskiftet var naturligt att den politiska och den fackliga rörelsen samverkade så intimt, att dessa rörelser kunde framstå som två sidor av samma sak, utgör inte det något bärande skäl till att alltjämt acceptera kollektivanslutningen. Den politiska situationen har förändrats inte bara i så måtto att den lika och allmänna rösträtten införts, utan också däri att socialdemokraterna i närmare fyra decennier ensamma eller i samverkan med andra partier innehaft regeringsmakten. Detta har lett till att LO tvingats in i en ofta svårbemästrad dub belroll — det gäller i varje fall i samband med avtalsförhandlingar inom den statliga sektorn — rollen som företrädare för de anställda gentemot staten— arbetsgivaren och samtidigt rollen som politiskt allierad med just staten—arbetsgivaren. Att denna lojalitetskonflikt kan bli ytterst besvärande har erfarenheterna under den senaste tiden visat. Detta är emellertid — det vill jag betona — en sak som utomstående inte gärna kan ha med att göra. Jag vill bara notera detta parentetiskt i anslutning till den allmänpolitiska frågan om kollektivanslutning till politiska partier. Jag vill, herr talman, peka på ännu ett förhållande som skiljer 1970-talets Sverige från sekelskiftets och som har relevans i denna diskussion, nämligen det förhållandet att vi nu ställer större krav på vårt demokratiska styrelseskick. Vi bör kunna kräva mera av samhälleliga garantier för den enskildes friheter, rättigheter och medinflytande. Vi vill med andra ord ytterligare förbättra och fördjupa demokratin. I en tid då de kollektivistiska tendenserna är starka, måste det vara en riksdagens angelägenhet att se till att de enskilda människornas individuella rättigheter garanteras. En framstående fackföreningsman förklarade i riksdagsdebatten 1950, att flertalet av de kollektivanslutna var passiva medlemmar, som ofta följde med i kollektivanslutningen därför att det var den bekvämaste vägen, det fordrade inget initiativ från deras egen sida. Ett sådant förhållande kan måhända ha varit acceptabelt under den fördemokratiska tiden, men jag tycker inte att detta gäller långt efter demokratins genombrott. Tar man del av den debatt som förts om kollektivanslutningen under årens lopp kan man ibland finna en som jag tycker likgiltig — för att inte säga nonchalant — attityd gentemot den enskilde eller den minoritet som vill gå sin egen väg. Den primära och grundläggande regeln i en fackföreningsmans vetan de är denna, heter det i ett inlägg i 1950 års debatt: ”Minoriteten får finna sig i vad majoriteten beslutar.” Om inte en minoritet lyckas finna en majoritet för sin linje, skall den inte springa och jämra sig i efterhand. Detta är, herr talman, verkligen hårda ord. Talaren i fråga visade heller inte någon större förståelse för alla de politiskt indifferenta som kollektivansluts. Gentemot den som inte har någon politisk uppfattning kan man över huvud taget inte begå något majoritetsövergrepp. Det är en logisk omöjlighet, heter det. Denna attityd är inte förenlig med de krav vi har rätt att ställa på det styrelseskick och den politiska atmosfär som bör prägla ett samhälle vilket under många decennier av fred och välståndsutveckling haft möjlighet att fördjupa och fullända demokratin. I de motioner, herr talman, som årets riksdag har att ta ställning till, föreslås förbud mot kollektiv anslutning till politiskt parti. Mittenpartiernas representanter i konstitutionsutskottet kan inte rekommendera en sådan lösning. Vi har därför yrkat avslag på de båda motionerna men har i ett särskilt yttrande gett till känna vår principiella uppfattning, nämligen att anslutning till politiskt parti skall ske individuellt. Det är vår förhoppning att den principen skall vinna allmän anslutning.

Herr talman! Jag skall omedelbart hålla med herr Sveningsson, i varje fall i den första delen av hans anförande. Han sade att denna fråga har varit ständigt återkommande, och att det egentligen inte finns några nya argument att tillföra densamma. Jag delar den uppfattningen, och jag fann inte heller att han i sitt inlägg tillförde debatten något nytt argument utöver de redan tidigare kända. Herr RBRichardsons historieskrivning kan i och för sig vara intressant, men den kanske inte var så fyllig som den borde vara när man tar upp en sådan diskussion. Nu gäller det huruvida vi här i riksdagen skall vidta åtgärder för att åstadkomma någon lagstiftning i denna fråga. Därvidlag är vi överens. Lagstiftning är icke lämplig, säger även den som har avgivit ett särskilt yttrande. Det är alltså denna fråga vi skall ta ställning till. Herr talman! Jag tror inte det finns anledning att för min del upprepa alla tidigare kända argument som har anförts från vårt håll i denna fråga. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande ville komma ifrån en debatt på den här punkten genom att påstå att inga nya argument har anförts. Men, herr talman, om inte nya argument tillkommit, har i alla fall nya människor trätt fram på den politiska arenan. Det är människor som inte accepterar den syn som rådde för 60—70 år sedan i vårt land. De kräver mer av vårt demokratiska styrelseskick än man gjorde på den tiden. Jag nämnde i mitt anförande de skäl som brukar åberopas och pekade på att utvecklingen under denna långa period har gjort att de skälen förlorat i betydelse och att inga faktiska skäl finns kvar. Det enda som då kan anföras är att det har varit så förr, men detta är, som jag ser det, en mycket svag argumentering för att någonting skall bestå. Det är i grund och botten den mest konservativa argumentering man över huvud taget kan åstadkomma. Det antyds att detta inte skulle vara en fråga för riksdagen. Jag framhöll att situationen också i det avseendet har förändrats i ganska hög grad. Sedan riksdagen senast mera omfattande diskuterade denna fråga har ju de samhälleliga anslagen till politiska partiers verksamhet införts. De politiska partierna har sanktionerats som delar av vårt politiska system i större utsträckning än tidigare. När kollektivanslutningen började tillämpas rådde ju strid om just partipolitiseringen i vårt samhälle. Tveksamheten på det området är fullkomligt borta nu. I mitt förra anförande ställde jag en direkt fråga. Arthur Engberg förklarade på 1920-talet att det skäl som fanns att framföra för att en kollektivanslutning skulle kunna accepteras var att SAP var ett klassparti. Det vore intressant att höra om det skälet fortfarande gäller.

Herr talman! Jag delar egentligen herr Georg Petterssons uppfattning att det inte ger så mycket att diskutera denna fråga, ty det finns faktiskt inget nytt i bilden. Men eftersom jag sitter med i LO:s ledning och har lyssnat till debatten här skulle det kanske uppfattas som nonchalans i överkant att inte säga någonting, även om kammarens ledamöter känner till min ståndpunkt. Jag skall försöka fatta mig kort. Herr Richardson och andra måste väl ha klart för sig att det föreligger absolut och fullständig individuell frihet. Vi skulle inte tillåta att någon fackförening vore med i LO eller något fackförbund och arbetade med kollektivanslutning utan en mycket klart utsagd reservationsrätt. Den anlitas för övrigt flitigt. Här talar man ungefär som om den vore någonting som inte folk känner till och använder sig av. Vad är det nu fråga om? Jo, det är fråga om en rörelse som av tradition har arbetat på två linjer — en facklig och en politisk — eftersom fackföreningsfolket har haft ambitionen att vara med och lösa stora samhällsproblem till fördel för de breda massorna. Så har det etablerats ett samarbete. En gång i tiden var det, som tydligen herr Richardson också anser, helt naturligt att man arbetade på det sätt man gör än i dag. Vi har alltså en gammal ar betstradition, byggd på formellt korrekta grunder vad jag kan förstå. Frågan blir om vi i lag skall förbjuda enskilda fackföreningar ute i bygderna att organisera kollektivanslutning. Det är det frågan gäller. Någonting sådant förutsätts nämligen inte i LO:s stadgar, utan det är bara en tradition. Lagstiftningen skulle då tas under omprövning på den punkten. Men även de som inte vill ta till en lagstiftning bör fråga sig: Skall vi gå ut och moralisera och förbjuda låt oss säga 100 metallarbetare i en fackförening, av vilka man vet att de allra flesta är socialdemokrater, att organisera sig på det här sättet? Skulle man påstå att det är omoraliskt, oanständigt och odemokratiskt? Vad har man för fakta bakom det? Däremot medger jag, herr Richardson, att man är ute på en farlig linje om man angriper den som utnyttjar sin reservationsrätt. Men skall vi ta upp det kapitlet, då kan vi behöva ett par dagar här i kammaren för att analysera hur det går till att utöva tryck på människor. Denna form av kollektivanslutning är delvis ett uttryck för hur hela det borgerliga samhället före arbetarrörelsens inflytande på det utövade tryck på arbetarna genom att de maktägande på arbetsplatserna använde sina positioner i alla sammanhang för att stoppa varje förnuftig nyordning i samhället. Det trycket finns överallt i vårt samhälle i dag i lika hög grad som det finns mot den som råkar reservera sig mot kollektivanslutningen. Hur många kontorsflickor och andra vågar räta på ryggen och säga sanningen åt direktören när han kommer och tjatar? Det kan låta överdrivet men vi har under årens lopp hört alltför många vittnesmål i debatten om kollektivanslutning för att se särskilt rosenrätt på detta. Sanningen är att sådant tryck finns överallt och är ofrånkomligt i den meningen att alla människor inte vågar stå på sig på samma sätt. Sedan kan jag, herr Richardson, inte ta folkpartiet på något som helst allvar i denna sak, helt enkelt därför att det inte tagit konsekvenserna i fråga om anslutning till statskyrkan. Det är en mycket allvarligare sak än frågan om kollektivanslutning till fackföreningsrörelsen. Att acceptera kollektiv anslutning till statskyrkan och samtidigt påtala kollektivanslutning till fackföreningsrörelsen är att vara ute i ett enkelspårigt partipolitiskt ärende under sken av att vara ute för att tillvarata sanna demokratiska intressen. Vännen Richardson vill ha större garantier för den enskildes frihet. Men vilka är det som slagits för friheten i det här landet? De historiska erfarenheterna lever kvar i denna form från den tid då kroppsarbetarna här i landet var satta på undantag och hunsade på allt sätt. Det var då man skaffade de två instrumenten: socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen. Är de förhållandena helt förbi? Har svenska industriarbetare i dag råd att byta arbetsmetod? Gå ut på arbetsmarknaden — det har jag tjatat så mycket om i denna kammare — och se hur det ser ut! Vi får ingen motion från folkpartiet om förbud mot diskriminering av kroppsarbetare här i samhället. Man har varit med om att lagstifta mot diskriminering av kvinnan, men det kommer inget förslag från det hållet om förbud mot diskriminering av kroppsarbetet. Vi har ett klassoch privilegiesystem i detta samhälle som är riktat ensidigt mot kroppsarbetarna. Deras enda chans är att lita till socialdemokratin. Hur kan då någon vänta sig att jag såsom LO-man skulle gå ut med mycket långtgående krav på något slags moral och säga: Nej, inte skall vi syssla med kollektivanslutning — det kan innebära tryck på någon. Inte skulle jag kunna säga detta till mäninskor som ständigt är utsatta för orättfärdigheter och förtryck på alla möjliga sätt. Nej, ni är ute bara för att komma åt arbetarrörelsen politiskt. Herr talman! Jag vill till sist säga att jag icke alls är övertygad om att svensk socialdemokrati i och för sig tjänar någonting politiskt, d.v.s. röstmässigt, på detta system. Det är inte fråga om det för vår del. Vi vill inte förbjuda en arbetsform som vi finner helt legitim. En annan sak är att vi tror att systemet har vissa psykologiska värden för rörelsen. Men vi tror inte att det i och för sig uppfattas så att vi kräver att varenda facklig medlem skall vara socialdemokrat.

Att nu ensidigt angripa detta i den politiska tradition, i den politiska och sociala miljö vi har för närvarande är enligt min uppfattning en enkelspårig partipolitik och innebär inte alls ett försök att se sakerna som de är. I varje fall har jag aldrig, herr talman, känt några som helst moraliska betänkligheter eller upplevt det som svårt från demokratisk synpunkt att försvara det nuvarande arbetssättet. För mig är det en fråga om praktiska arbetsformer. Mina reaktioner kan förändras beroende av praktiska omständigheter i samhällsutvecklingen men inte av principiella skäl.

Herr talman! Jag tror att herr Persson är uppriktig när han säger att han för sin del aldrig känt några besvär från moralisk eller demokratisk synpunkt då det gäller kollektivanslutningen. Men att i detta sammanhang blanda in statskyrkan finner jag onödigt och oriktigt. Vi har ingen politisk anslutning till statskyrkan och då finns det ingen anledning att dra in den i detta sammanhang. Vi reservanter har fått höra att vi inte hade något nytt att komma med i den här debatten. Även herr Persson har erkänt att det inte finns något nytt i bilden. Det kan väl vara riktigt. Men vi hade hoppats att kanske få ett uttalande från utskottets ordförande, från herr Persson eller från övriga som försvarar kollektivanslutningen att man hade andra tankar än man haft tidigare. Det måste, som vi har sagt, vara oriktigt från demokratisk synpunkt att ett litet antal personer kan ansluta ett stort antal till ett politiskt parti. Jag vill gärna hävda den uppfattningen, att om man inte i år eller nästa år ändrar inställning, så kommer den dag förr eller senare då man inom det socialdemokratiska partiet frångår kollektivanslutningen. Ett parti som har ordet ”demokrati” i sitt partinamn, ett parti som mer än något annat talar om frihet och demokrati kan inte i det långa loppet försöka leva på en så bräcklig grund som en tvångsanslutning utgör. I den mån makten inom det socialdemokratiska partiet vilar på den grunden, vilar den enligt min uppfattning på en mycket bräcklig grund.

Herr talman! I varje land med demokratiskt styrelseskick finns det en målmedveten strävan att skapa största möjliga frihet för individen, och det är självklart att vi i princip hyllar denna strävan. Vi bör ge individen så stor frihet som möjligt. Kollektivanslutningen kan inte sägas överensstämma med denna strävan. Jag är helt beredd att instämma i allt vad herr Yngve Persson sade om kampen mot privilegiesamhället och mot förtrycket även i våra dagar. Vi har många gemensamma åsikter om detta. Men jag vill gärna tillägga, att kampen mot privilegiesamhället började föras av det gamla bondeståndet långt innan socialdemokratin var påtänkt. Man kämpade för representationsfrihet, för tryckfrihet, för näringsfrihet och för hela raden av de friheter som finns nu. Kollektivanslutningen försvaras dock inte bättre genom att man talar om sådana saker. Vi kan ta ett analogt fall. En organisation kan skriva ett brev till en person och säga att om han inte inlämnar protest inom viss tid är han ansluten till organisationen i fråga, men detta är inte bindande om juridiska principer skall tillämpas. Men när det gäller kollektivanslutningen uppkommer samma situation: ”Därest Ni inte protesterar, är Ni kollektivansluten.” Vi har inte yrkat på någon lagstiftning i detta fall, men både herr Georg Pettersson och herr Yngve Persson har sagt att det inte förekommit någonting nytt i detta ärende sedan en stor debatt ägde rum i frågan 1966. Jag vill påstå att det är ett par helt nya saker som har tillkommit, och jag vill gärna veta herr Petterssons åsikt härom. 1966 antog Förenta nationerna konventionen om de mänskliga rättigheterna, där det uttryckligen talas om varje människas rätt att ansluta sig till organisationer. Där nämns särskilt rätten att ansluta sig till fackorganisationer men även till andra organisationer. Det är egentligen fråga om två konventioner och ett protokoll. Protokollet — som nu har undertecknats av 16 stater, däribland Sverige; Sverige har givetvis också undertecknat konventionerna — ger en individ rätt att appellera till en internationell kommission, om <:Ädet skulle anses att man på något sätt förgripit sig mot de mänskliga rättigheterna. Sverige har ännu inte ratificerat konventionen men kommer sannolikt att göra det inom en snar framtid. Jag undrar hur detta kommer att stå i överensstämmelse med kollektivanslutningen. Den andra saken som har tillkommit och som herr Yngve Persson fäste stor vikt vid är frågan om statskyrkan. Men på denna punkt arbetas det för närvarande också internationellt med en socialdeklaration. I en av de paragrafer som nu är antagna i denna deklaration står det att föräldrarna har att bestämma över barnets religiösa tillhörighet. Denna paragraf har Sverige som land röstat för. Regeringen har haft möjligheter att yttra sig över denna bestämmelse och har inte protesterat mot den. Omröstning har skett i kommittén i Förenta nationerna, och Sverige har biträtt förslaget om denna bestämmelse. Det är således någonting helt nytt som tillkommit, och jag undrar vad det ligger för konsekvens i socialdemokratiska partiets uppfattning i detta fall, om regeringen har röstat för denna bestämmelse eller gett sin delegation i uppdrag att rösta både för konventionerna och = socialdeklarationen. Det finns ingen anledning att i dagens debatt protestera mot den ordning som nu gäller i statskyrkan, alltså för personer upp till 18 år. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag har velat betona att det finns nya aspekter, nämligen de internationella aspekterna i denna fråga. Jag vill sluta med att framhålla att det i princip inte kan vara rimligt och inte överensstämmande med varje individs rätt till frihet att man, om man går in i en viss organisation eller i ett visst parti, efter någon tid finner att en styrelse eller en liten minoritet har beslutat att man som individ också skall tillhöra en annan organisation. Jag menar därför att kollektivanslutning icke kan försvaras på något sätt, och jag vill utsträcka det ytterligare som en deklaration att detta inte bara gäller kollektivanslutning genom fackföreningar till socialdemokratiska par tiet utan även kollektivanslutning i varje annan form. Jag är i princip emot sådan kollektivanslutning av de skäl jag anfört tidigare.

Herr talman! Jag är, i varje fall om jag får säga det själv, en ganska hygglig och beskedlig medborgare, men det finns ändå vissa saker som brukar väcka förargelse hos mig. Så är fallet t.ex. när folk skickar på mig lottsedlar, böcker, julkort m.m. samtidigt som det följer ett brev, i vilket det sägs att man hoppas att jag skall behålla det som har sänts till mig men att jag, om jag inte vill ha detta, skall gå ned till postkontoret och återsända det. Det är ungefär samma system som man arbetar efter här. Herr Yngve Persson pläderar för en kollektivanslutning och hänvisar till att det finns en klart uttalad reservationsrätt. Ja, det gör de som försöker pracka på mig böcker, julkort, lottsedlar och allt möjligt annat också, genom att säga att om du inte vill ha det här materialet, skall du vara snäll och kosta på porto och besvära dig med att gå ned till postkontoret och skicka tillbaka det. Det borde inte få gå till på det sättet att man först plockar in människor i en organisation och sedan säger till dem att om ni inte vill vara med så skall ni göra en skriftlig ansökan och ha en hel del besvär för att komma ut ur något som ni aldrig tänkt vara med i. Herr Yngve Persson säger att det är en gammal tradition som man följer. Det hade varit precis lika riktigt om herr Persson sagt att det är en egoistisk konservatism som man handlar efter. Jag kom mycket tidigt med i nykterhetsrörelsen, som på den tiden onekligen leddes av liberaler — i mina bygder av personer som tillhörde det s.k. Norrlandsfrisinnet. Där diskuterades faktiskt några gånger om man inte skulle kunna tänka sig att också ansluta nykterhetsrörelsen politiskt. Men, herr Persson, de som dominerade rörelsen hade en så pass stark frihetslidelse, att det i varje fall aldrig föll majoriteten av dem in att försöka sig på någon politisk eller religiös kollektivanslutning av människor. Man blir nästan förbluffad när man sitter här och lyssnar till vad herr Persson yttrar. Gå hem och läs historien, har nästan blivit ett bevingat ord i dessa dagar. Jag tror att herr Persson skulle ha rätt stor nytta av att läsa något om vårt lands politiska historia. De som var med och genomförde det demokratiska genombrottet i Sverige var faktiskt liberaler och inte socialdemokrater. Herr Bengtson nämnde det gamla bondeståndet, men det var som sagt liberalerna som gjorde det. Herr Yngve Persson försökte göra gällande att det var hans meningsfränder som hade gjort detta, men det stämmer inte alls med sanningen. Vidare talar herr Persson om trycket på arbetsplatsen. Där tycker jag verkligen att fackföreningarna skall arbeta. Men för mig framstår det som alldeles självklart att fackföreningen skall verka med samma kraft och med samma tyngd för en som jobbar på en arbetsplats och som tillhör fackföreningen oavsett om han är socialdemokrat, folkpartist, moderat eller kommunist. Herr Yngve Persson slutade sitt anförande med orden: Skall jag som LO man gå ut och säga åt folket i fackföreningarna att ni inte skall medverka till kollektivanslutning? Jag begär inte av herr Yngve Persson att han skall göra det, ty det är alltid otrevligt för en människa att såga av den gren man sitter på.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att söka återföra diskussionen till vad ärendet faktiskt gäller. I de motioner som utskottet har be handlat krävs lagstiftningsåtgärder för att hindra kollektivanslutning. Motionen II: 3 gäller för övrigt inte bara kollektivanslutning till politiskt parti utan jämväl religiöst samfund eller annan sammanslutning. I motionsparet I: 329 och II: 365, som har föranlett en reservation från moderaterna i utskottet, yrkas att grundlagberedningen, när den går att behandla frågan om rättigheter 0. s. v., skall överväga om inte bestämmelser med förbud mot kollektivanslutning skulle kunna införas i grundlagen. Alla ledamöterna i utskottet — med undantag av de två moderaterna — har tagit avstånd från lagstiftningsåtgärder, och då finns det ju anledning att ställa frågan: Vad är det man vill i stället? Jag frågar mig om den här debatten egentligen hör hemma i detta sammanhang. Och bör den inte föras på ett annat sätt? Herr Bengtson fällde ett yttrande som behöver rättas till. Han sade att en styrelse eller en liten grupp fattar beslut. Den som bygger sin argumentering på den grunden tillhör de verkligt vilseförda i det här stycket. Herr talman! Jag har inget annat yrkan än det jag framställt tidigare, nämligen om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte onödigtvis förlänga debatten, men när konstitutionsutskottets ordförande ifrågasätter det meningsfulla i vår diskussion här vill jag framhålla att då utskottet lämnar ett utlåtande som är så magert till sitt innehåll, så anser jag det vara fullt berättigat att kammaren tar en stund på sig för att diskutera dessa frågor. Herr Yngve Perssons anförande vittnar ytterligare om hur djupt slentrian och konservatism är rotade inom socialdemokratin. Han säger att det inte finns några nya argument och att man bygger på traditioner från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet — så måste det rimligtvis vara. Jag pekade i mitt första anförande på att förhållandena har förändrats i så hög grad under de 60—70 år som har gått sedan dess att de argument som då kunde anföras nu helt och hållet har förlorat sin innebörd och betydelse. Herr Bengtson har pekat på ytterligare förändringar som är relevanta i denna fråga. Herr Yngve Persson frågade om ett partipolitiskt syfte låg bakom det särskilda yttrandet. Man fick den uppfattningen att det skulle vara något fel om ett partipolitiskt syfte låg bakom. Skulle det vara fel om ett parti vill föra fram sin politiska syn på dessa frågor? Jag vill erinra herr Yngve Persson om att folkpartiet förra året ägnade dessa frågor stor uppmärksamhet i en arbetsgrupp, som sysslade med demokrati och medinflytande. Hela liberalismens historia vittnar om kampen för värnandet av de enskilda människornas integritet, rättigheter och friheter. Om man däremot med partipolitiskt syfte menar, att det skulle vara något slags enkelspårigt partitaktiskt syfte, tycker jag nog att det är något av en oförsynthet. Man kan fråga om de socialdemokratiska tidningar som 1965 principiellt tog avstånd från kollektivanslutning var ute i samma syfte. Stockholms-Tidningen t.ex. framhöll att kollektivanslutning kunde anses oriktig. Värmlands Folkblad var inne på samma linje. Örebro Kuriren t.ex. kunde inte finna att kollektivanslutning var tillfredsställande. Jag försökte att i mitt första anförande hålla en principiell linje och tog inte upp konkreta frågor. Jag skulle emellertid vilja peka på ett konkret fall, som visar hur tokigt det hela kan bli. Jag känner till ett fall, där en vice ordförande i folkpartiets lokalavdelning, som dessutom representerar folkpartiet såsom ordförande i kommunens barnavårdsnämnd, är medlem av det socialdemokratiska partiet. Det kan ju inte gärna vara en tillfredsställande ordning.

Herr talman! Jag skrev ned några stolpar när min vän herr Yngve Persson talade, men efter de anföranden som här hållits av tidigare talare ångrade jag nästan att jag begärt ordet. Jag tycker nämligen att han redan har fått tillräckligt med sten på sin börda och skulle egentligen inte vilja öka den. Men eftersom jag begärt ordet vill jag ta upp ett par saker. Till en början vill jag säga ett tröstens ord till herr Yngve Persson. Jag sympatiserar i hög grad med hans rättspatos och frihetspatos. Eftersom motionerna — i varje fall en motion — tar upp frågan om förbud mot tvångsanslutning också till religiösa samfund, anser jag att herr Yngve Perssons framställning av det parallella förhållandet är adekvat. Nu finns det ju bara ett samfund i detta land som har tvångsanslutning, och det är som bekant statskyrkan. Då förmodar jag att herr Persson och hans partivänner inom kort kommer att få ta ställning till om man också i fortsättningen skall tvångsanslutas till en statskyrka. Jag är rädd för att det socialdemokratiska partiets majoritet inte kommer att godkänna en skilsmässa mellan stat och kyrka. Man kan på grund av det förhållandet, tycker jag, inte sluta sig till att en kollektivanslutning av fackföreningar till det socialdemokratiska partiet skulle vara berättigad. Om man anser att det är oriktigt att människor kollektivansluts till statskyrkan så måste man väl anse att det är lika oriktigt att kollektivansluta människor till ett politiskt parti via en fackförening. Jag tycker att herr Persson i stället skulle gå in för att driva en så ypperlig socialdemokratisk politik att det inte skulle behövas någon tvångsinmatning av medlemmar som kollektiviseringen i själva verket är. Jag är också mycket väl bekant med stora delar av arbetarrörelsen. Jag vet att man inom arbetarrörelsen, både inom det socialdemokratiska partiet och inom fackföreningarna, är orolig över och otillfredsställd med det förhållandet att man ideligen tvångsansluter medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Man tycker att det är osympatiskt och otrevligt. Det kan komma en reaktion som man inte väntar sig inom det socialdemokratiska partiet på dessa saker.

Jag kan inte komma ifrån detta. Men det är så mycket märkligare, herr Yngve Persson, att man, när man har denna väldiga berättigade frihetskamp bakom sig, håller fast vid kollektivanslutningen. Vi kommer nämligen inte ifrån att det är fråga om ofrihet. Mängder av arbetare känner det otrevligt på allt sätt, men de vill inte säga nej, de vill inte protestera. Mina och många andras erfarenheter säger mig att det är mycket lätt hänt i ett stort sammanhang, där någon tänkt sig att vara livet ut, att han snart blir hackkyckling och utfrusen om det blir känt att han protesterar. Vederbörande tiger och lider och ger den slant han måste ge till det socialdemokratiska partiet. Till sist vill jag anföra att det är en fråga som verkligen borde tas under övervägande. Hur går det till i de många fall när stora fackföreningar — och även mindre — kollektivansluts? Jag har varit med, så jag vet precis hur det går till. Det kan vara maximalt 10 procent av fackföreningens medlemmar närvarande vid = fackföreningsmötet. Dessa beslutar att hela fackföreningen skall ansluta sig till det socialdemokratiska partiet. Själva metoden får anses oriktig. Om man hade ett provval och skickade ut en förfrågan till varje medlem om han ville vara med kunde det vara någon reson i tillvägagångssättet. Men det går inte till på det sättet, såvitt jag känner till. Det är möjligt att det kan ha gått till så på andra håll, som jag inte vet något om. Men det är otäckt att en liten procent av en fackförenings medlemmar skall kunna ansluta ett stort antal människor till det socialdemokratiska partiet. Inom parentes vare sagt att det inte är för det socialdemokratiska partiets politiks skull som jag reagerar mot detta — den är varken sämre eller bättre än någon annans politik — utan det är själva systemet med denna kollektivanslutning som är frånstötande.

Herr talman! När jag lyssnat till den debatt som förts hittills har jag erinrat mig en gammal baskisk sed, en form av ställföreträdande lidande. När kvinnan skall föda sitt barn lägger sig även mannen i barnsäng — om man nu kan tänka sig herr Sveningsson i en barnsäng. Jag har en känsla av att nästan alltid när våra motståndare tar upp denna debatt är det de som har ingen eller ringa erfarenhet av de problem som diskuteras som yttrar sig. Det finns många fackföreningsmän i denna kammare, som fortfarande är aktiva, men det är inte de som har tagit upp denna diskussion, utan det är människor utanför fackföreningsrörelsen, utan kontakt med fackföreningsrörelsen och, låt mig säga det, i de flesta fall utan någon som helst personlig kontakt med och känsla för människorna i fackföreningsrörelsen. Herr Richardson erkände att det en gång i världen fanns rimliga anledningar till att man hade denna form av intimt samröre. Men, säger han, tiden har gått förbi, det är annorlunda nu. Utvecklingen har gjort att detta behov, som då fanns, inte existerar i dag. Säg, herr Richardson, vore det otänkbart att de som är berörda finge avgöra om det behovet finns i dag eller inte? Fackföreningens medlemmar måtte ni betrakta som okunniga, rädda, veliga eller också på något annat sätt handikappade så att de själva inte kan avgöra sin situation och besluta sitt öde. Vore det inte rimligt att tillerkänna dem en så pass stor personlig integritet att de själva kunde klara denna fråga? Ty det är så, herr Richardson, att de orsaker, som förelåg när den fackliga rörelsen intimt lierade sig med socialdemokratin, finns också i dag. Varför förs exempelvis inte den här debatten från högern, folkpartiet och centerpartiet av fackliga representanter i denna kammare? Nej, det finns ju nästan inga. Det finns ingen möjlighet för fackföreningsfolket att via de partierna göra sig gällande.

Ibland försöker man framhålla detta som ett diktat, ett övergrepp från det politiska partiets sida.

Ni fäller inte en moralisk dom över det socialdemokratiska partiet utan över en fackföreningsrörelse som har funnit det nödvändigt, eftersom var och en av medlemmarna är svag, att sluta sig samman på en solidaritetens idégrund och ta upp kampen mot starka motståndare. Det är denna rörelse som man vill förneka rätten att hävda sina intressen i politiken. Tala inte om osnygghet när det gäller stöd i politiken. Snyggheten finns på den sidan som öppet redovisar stödet.

Herr talman! Allra först vill jag säga till herr Sveningsson — jag skall återkomma till honom i slutet av mitt anförande — att om vi är lagstiftare och skall ta definitiv ställning, får vi bl.a. följande problem. Vi har en fackförening med 50 medlemmar, och varenda en är klar socialdemokrat. Man får faktiskt lägre medlemsavgift genom kollektivanslutning, och man slipper allt trassel med uppbörd. Så är man överens om att utnyttja den formella möjlighet partiet ger för att ordna sitt medlemskap i partiet. Vill herr Sveningsson förbjuda de enskilda fackföreningarna att arbeta så? Det är ytterst den saken frågan gäller, och det är signifikativt att jag som försvarar kollektivanslutningen egentligen aldrig varit ute och propagerat för den. Den är nämligen ett naturligt element sedan gammalt. Jag tycker fackföreningarna skall få arbeta som de vill, med omdöme. Skulle en fackförening ha 90 procent folkpartister och 10 procent socialdemokrater, tycker jag det vore kvalificerad omdömeslöshet att arbeta på det sättet, alltså att besluta om kollektivanslutning till socialdemokratiska partiet. Men den historiska verkligheten, den politiska orienteringen, är åt det andra hållet. Därför blir detta en naturlig arbetsform ur rent facklig synpunkt och beträffande den enskilde facklige medlemmens förhållande till det socialdemokratiska partiet. Jag förstod inte riktigt vart herr Andersson ville komma — annat än, givetvis, att han ville protestera mot min uppfattning. Han talade om att han blivit påprackad en massa grejor i postlådan. Ja, det blir vi alla. Men om herr Andersson vill stoppa kollektivanslutningen under åberopande av det förhållandet, då måste vi också lagstifta mot att skicka ut grejor som inte någon har beställt. Jag förstår inte resonemanget. Sedan säger herr Andersson och kanske någon annan att jag gjort historie förfalskning. Jag har låtsats här att det bara är arbetarrörelsen som slagits för den politiska demokratin i landet. Men det var inte alls detta som var mitt tema. Mitt tema var hur kroppsarbetarna i landet i alla tider varit satta på undantag, hur man fått skapa särskilda medel och förutsättningar för att kunna bryta ned klassamhället. Där vill väl ändå inte herr Andersson påstå att de stora kämparna är att hämta i den liberala rörelsen? När det sedan gäller historia, herr Andersson, vill jag minnas att det var herr Helén som uppmanade folkpartiungdomen att gå hem och studera historia. Jag lyssnade mycket intresserad till herr Richardsons senaste anförande. Han erinrade om att en gång i tiden såg samhället annorlunda ut än i dag, och han fann det naturligt och i varje fall högst förklarligt att fackföreningarna då arbetade med kollektivanslutning. Men nu behövs det inte längre, säger han. Jag menar, herr Richardson, att på sitt sätt — jag betonar ”sitt sätt” utan att utveckla det närmare — finns det lika stor anledning i dag, just av de skäl jag antydde i mitt förra anförande. Så vill jag fråga herr Richardson: Hur kommer det sig att folkpartiet inte vill gå in på kärnfrågorna när det gäller brister i vår demokrati? På det fick jag inget svar, så jag upprepar frågan: Varför är man i folkpartiet så flat mot klassoch privilegieförhållandena i vårt samhälle? Varför får vi inte en motion om att slå sönder det uppenbara odemokratiska, farliga förhållandet, att man konsekvent diskriminerar kroppsarbetare i våra företag? Om ni tar upp sådana saker börjar jag tro att ni vill ha detta med kollektivanslutningen som en sorts snygghetsåtgärd i marginalen. Men när ni gör stor sak av detta och blundar för hela den problematik som ligger till grund för det instrument arbetarrörelsen skapat för att ordna de breda massornas livsbetingelser, då kan man inte ta det på allvar. Herr Kilsmo säger att han varit med om att 10 procent av en fackförening beslutat om kollektivanslutning. Men jag är nästan hundraprocentigt säker på, herr Kilsmo, att det aldrig har förekommit att en fackförening, som bara innehållit 10 procent socialdemokrater, har trummat ihop dessa och fått ett beslut om kollektivanslutning. Följaktligen blir herr Kilsmos frågeställning oriktig. Herr Kilsmo talar om ett annat dilemma, nämligen att folk inte går så mangrant på möten. Tro inte att de som lägger förslag om kollektivanslutning arbetar så ute i det blå att de inte skulle veta att den stora massan medlemmar är socialdemokrater och därför kan arbeta med den formen. De flesta avgöranden sker faktiskt många gånger före mötena genom resonemang på arbetsplatserna. Herr Kilsmo säger att han inte vill lägga sten på bördan, och jag tror uppriktigt sagt att han har hjärtat kvar i arbetarrörelsen, höll jag på att säga, i så stor utsträckning att han inte ens för tillfället är en trätobroder. Men jag blev litet snopen därför att det inte blev någonting av detta. Jag har en känsla av att han inte hade någon sten med sig i bagaget. Om jag inte missförstod herr Kilsmo gjorde han en logiskt oriktig slutsats. Han menade väl att om vi försvarar kollektivanslutning av fackföreningarna kan vi också försvara kollektivanslutning till statskyrkan. Nu vill jag inte tala för egen del men jag vill påpeka att jag inte har gått till angrepp mot kollektivanslutning till statskyrkan. Jag anser nämligen, och det har jag sagt tidigare här i kammaren, att man i ett samhälle kan göra något som är litet odemokratiskt därför att man tror att det ändå gagnar demokratin. Jag hoppas att detta inte behöver utvecklas närmare. Men bristen i herr Kilsmos jämförelse är ju att när det gäller statskyrkan har vi lagstiftat in varje medborgare från födseln. I det andra fallet är det inte fråga om lagstiftning utan om enskilda organisationer på den berömda gräsrotsnivån som beslutar att arbeta på detta sätt och lämnar det fullt öppet för reservationer. Det är vitt skilda saker, och vi kan inte jämföra dem på detta sätt. Däremot har jag full rätt att säga, vilket jag förut gjorde, att den som av principiella skäl inte kan acceptera kollektivanslutning till fackföreningar absolut inte har någon chans att försvara detta när det gäller statskyrkan.

Detta är det orimliga i det hela. Jag vill anknyta till vad herr Arne Pettersson sade och hålla med honom, naturligtvis, höll jag på att säga. Vet ni vad det blev för konsekvenser förra gången vi diskuterade denna fråga i riksdagen? Vi fick en rad fackföreningar kollektivanslutna vilka inte varit med tidigare, och i dag är det lättare än någonsin att försvara kollektivanslutningen, i varje fall om jag håller mig till min erfarenhet från efterkrigstiden. Folk har bl.a. fått upp ögonen för hur orimlig vår lönemarknad är och inser att vi måste ha den politiska beredskapen. Även de som är partipolitiskt indifferenta på ett eller annat sätt har insett att vi klarar det inte utan politiken. Varje gång vi tar upp denna fråga här förvärrar ni, om jag använder edra egna värderingar, hela denna sak. Låt det vara naturligt att folk får arbeta med omdöme ute i bygderna! Från minst fyra platser har man ringt mig och sagt att man blivit så uppretad på de borgerliga attackerna mot ar betarrörelsen att nu har de som inte önskat kollektivanslutning yrkat på beslut härom. I ett fall rörde det sig om en fackförening med 300 medlemmar. Det är riktigt som herr Pettersson säger att det är fackföreningarna som har mobiliserat detta intresse. Jag ställer nu frågan till herr Sveningsson: Vill Ni i lag förbjuda de enskilda fackföreningarna och deras medlemmar att organisera sitt medlemskap på det sättet? Rent formellt kan man göra det även i folkpartiet och i moderata samlingspartiet. Att så inte sker är kanske om något ett bevis på vilket klassamhälle vi lever i — man ser ingen möjlighet att via de borgerliga partierna bevaka sina intressen. Slutligen, herr talman, några ord till herrar Bengtson och Sveningsson.

”Är ni inte med på det får ni skriva och reservera er.” Det är en exakt kopia, herr talman, av det system som vi har använt. Trots detta har talare, medvetna om denna politik, gång på gång under årtionden tagit upp frågan i riksdagen och riktat ensidigt angrepp mot socialdemokraterna och LO rörelsen. Jag vet inte om detta system gäller i dag, men det finns i varje fall en ledamot här i kammaren som är beredd att till ett annat sammanträde ta med sig handlingen och styrka fakta. Vi vet att fackförbunden i hög grad arbetar på detta sätt. Den fråga jag nu ställer till herr Sveningsson hoppas jag få sakkunnigt besvarad. När kollektivanslutningen för några år sedan var under debatt sade en statsvetare som har forskat i detta ämne till mig — jag kan inte säga hans namn utan att först höra med honom om han vill det — att man inom högerpartiet arbetar med kollektivanslutning av familjerna. Ett vanligt argument till familjefadern var, att om du är med på det så får du med hela familjen på samma kalas och för samma avgift. är det sant eiler inte?

Herr talman! Flera talare har redan framhållit att inläggen här i dag i allmänhet knappast tillfört debatten om kollektivanslutning några väsentligt nya synpunkter. I detta kan man livligt instämma. Jag vill dock ge en liten blomma till herr Torsten Bengtson, ty han kom verkligen med ett bidrag som var alldeles nytt för mig. Han hävdade, visserligen i oklara ordalag, att kollektivanslutningen på något sätt skulle stå i konflikt med en eller annan artikel i en FN-konvention om mänskliga rättigheter. Om jag förstod honom rätt skulle kollektivanslutningens existens medföra svårigheter för Sverige att acceptera konventionen i fråga. Detta är ju en utomordentligt anmärkningsvärd uppgift, och det kan väl ändå inte tänkas att centerpartiets gruppledare i denna kammare avstår från att närmare utveckla vad han menade med sitt påstående. En internationell konvention innebär ju att ett antal stater som ansluter sig till konventionen påtar sig vissa förpliktelser. Nu måste det vara utomordentligt intressant för kammarens ledamöter att få klarhet i vilka förpliktelser den svenska staten har i detta sammanhang. Kollektivanslutningen är ju ingen statlig angelägenhet, vi har inga statliga fackföreningar här i landet. Kollektivanslutningen är en metod som vissa kollektiv av medborgare, i detta fall lokala fackföreningar, anlitar för att enligt sin bedömning på bästa sätt tillvarata kollektivets intresse. Jag menar alltså att herr Bengtson är skyldig oss en utförlig redovisning av inne börden av sitt påstående. Han måste visa på konventionen, han måste läsa upp den speciella artikeln, och han måste ge den juridiska analys som utgör bakgrunden för hans attack. När vi ändå är inne på denna fråga om olika företeelsers förenlighet med olika internationella konventioner, vill jag nämna att jag för min del vet att organisationsfriheten i detta sammanhang kan vara av ett visst intresse. Jag vill inte påstå att en lagstiftning mot kollektivanslutning, d.v.s. ett statligt ingrepp i enskilda organisationers handlingsfrihet, skulle utgöra ett brott mot någon av de konventioner som här kan vara aktuella. Om man däremot fortsätter på den vägen, om man steg för steg genom statliga åtgärder, genom lagstiftning inskränker de fackliga organisationernas «handlingsfrihet, «då kan man en dag hamna i en situation, där Sverige riskerar att kollidera med någon av gällande konventioner på området.

Herr talman! Centerpartiets principer i detta fall är att varje individ genom ett fritt positivt beslut skall bestämma vilken föreningsrörelse han vill tillhöra. Jag understryker ”genom ett positivt beslut”. Jag vill genast undanröja ett missförstånd hos herr Georg Pettersson; det kanske berodde på att mitt uttryckssätt inte var så klart då jag sade, att en styrelse beslutar om kollektivanslutning. Detta var då jag diskuterade kollektivanslutning i princip, alltså inte bara kollektivanslutning från fackföreningsrörelsen till socialdemokratiska partiet utan kollektivanslutning över huvud taget. Då förekommer det i vissa fall att styrelsen beslutar. Jag har inte påstått att fackföreningsstyrelserna gör det, utan jag tänkte på andra sammanhang. Eftersom jag över huvud taget är emot kollektivanslutning, gjorde jag den deklarationen. Sedan vill jag omedelbart ta upp vad herr Björk sade beträffande konventionen om de mänskliga rättigheterna. Naturligtvis är jag beredd att redovisa ordalydelsen. Jag har varit och hämtat konventionen och har den här.

Observera att friheten till föreningsanslutning är betonad. Om en stat, som har signerat konventionen utan reservation, kan bli skyldig att genom lagstiftning sedan förbjuda brott mot konventionen, det sträcker sig utanför mitt juridiska kunnande. Jag ifrågasatte i mitt första anförande, om en kollektivanslutning är i Ööverensstämmelse med konventionen om de mänskliga rättigheterna. Nu har jag redovisat vad herr Björk begärde, och jag skall gärna läsa mer ur konventionen, om så önskas, eller låna ut den till herr Björk, så han själv kan se vad som står i den. Herrar Georg Pettersson och Yngve Persson gick i viss mån vid sidan av ämnet, ty vad de diskuterade var kollektivanslutning av dem som redan är socialdemokrater, medan de däremot mycket lättvindigt svepte förbi dem som icke är socialdemokrater men ändå blir kollektivanslutna. Den socialdemokrat som blir kollektivansluten kan ju ha principiella betänkligheter emot kollektivanslutning över huvud taget, men han har rimligen — om han är rättrogen socialdemokrat — inte några politiska betänkligheter emot en sådan. Det var emellertid inte den gruppen, som vi har talat om. Herr Yngve Persson sade att om det fanns en fackförening med 50 medlemmar och alla ville ansluta sig, så var det inget fel i en anslutning. Nej, möjligen inte om alla 50 var eniga om det. Men varför ansluter de sig då inte individuellt? är det bara uppbörden av medlemsavgifterna som är av så stor betydelse, att man måste göra på det här sättet? Tänk om det finns 15 stycken som tillhör ett annat parti, herr Persson, och som helt plötsligt senare finner — de kanske inte hade tillfälle att vara närvarande vid fackföreningsmötet — att de blivit anslutna till socialdemokratiska partiet, vadan det fordras en aktiv åtgärd från deras sida för att de skall kunna komma ifrån den kollektiva anslutningen. Det är så problemet är och inte så som herr Persson och herr Arne Pettersson beskrev det tidigare. Undersökningar om hur människor röstar — hur pass tillförlitliga de nu är — visar att centerpartiet är Sveriges näst största arbetarparti. Herr Yngve Persson har sagt i ett tidigare anförande att det finns åtskilliga som använt rätten att reservera sig mot beslutet om kollektivanslutning. Men därmed faller ju herr Arne Petterssons resonemang. Herr Yngve Persson säger att många utnyttjat rätten att reservera sig, följaktligen finns det en grupp som inte vill vara med om en kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. Herr Pettersson talar om någon sorts gemensamt lidande. Nej, herr Pettersson, i varje sammanhang när det gäller att kämpa för friheten på det ena eller andra området bör man framföra sina åsikter. Det gör vi nu också, även om det gäller en grupp som är betydligt mindre än den som herr Pettersson talade för. Med säkerhet är fackföreningsrörelsens medlemmar till majoriteten socialdemokrater. Därom råder intet tvivel. Men här diskuterar vi ju minoritetens rätt, det är den vi skall beakta. Herr Yngve Persson ville göra stor sensation av en uppbördsform, men observera att när de RLF-medlemmar han talade om fick meddelande om att avgiften skulle tas upp på detta sätt så var de redan genom ett fritt indivi duellt beslut anslutna till RLF. Det var inte fråga om någon som helst kollektivanslutning. Sådan existerar inte. Det gällde alltså en uppbördsform, och den som inte var medlem i RLF hade inte någon skyldighet att betala någon avgift. Det är alltså en oerhört stor skillnad jämfört med den form av kollektivanslutning som nu tillämpas inom fackföreningsrörelsen till socialdemokratiska partiet. Det är mycket möjligt att det efter den förra debatten fanns flera fackföreningar som beslöt sig för kollektivanslutning. Vad bevisar det? Jo, det bevisar att en majoritet åter använde sin majoritetsställning mot minoriteten i frihetsinskränkande syfte, ingenting annat. Jag sade tidigare att jag är säker på att majoriteten fackföreningsmedlemmar är socialdemokrater, men de använder denna majoritetsställning till att kollektivansluta medlemmarna och ingriper i individernas frihet att själva positivt besluta om de skall tillhöra en eller annan organisation. Hur man än resonerar kommer man ändå fram till att det inte är den individuella friheten som representanter för det socialdemokratiska partiet förfäktar i dag. Det är på sitt sätt förvånande. I många andra sammanhang har jag obetingat betygat att socialdemokratiska partiet har kämpat för frihetsintressen. Det förvånar mig därför att man i dagens samhälle vill fortsätta med en sådan form som absolut inte längre har något berättigande. Det har tidigare talats om historia. Jag råkade i förbigående nämna om bondeståndets kamp i detta sammanhang. Jag vill inte på något sätt förmena herr Axel Andersson att nämna de liberalas strävanden. De är värda allt erkännande. Den som vill kan läsa bondeståndets protokoll vilkas tryckning har bekostats av riksdagen. Man finner där de äldsta frihetssträvandena, gällande representation, tryckfrihet och allt det vi i dag anser tillhöra de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Det var som man kunde misstänka. Herr Torsten Bengtsons flitiga resor till FN har lett in honom på dåliga vägar. Han utnyttjar den förmenta auktoritet som han skaffat sig i detta sammanhang för att ge kammaren en föreställning om att kollektivanslutning skulle stå i strid med en viss FN-konvention. Han har här på anmodan läst upp den artikel som han ville åberopa. Varje normalbegåvad lyssnare kunde konstatera att denna artikel handlade om rätten att organisera sig i fackföreningar, i politiska partier o.s.v. I Sverige har vi i första hand tack vare den politiska och fackliga arbetarrörelsens ansträngningar uppnått en ordning, där varje människa har full frihet att organisera sig och där medborgarna har full frihet att sluta sig samman i olika slag av organisationer. Sverige är med andra ord ett land som med särskilt gott samvete kan acceptera den artikel som herr Bengtson har läst upp. Med kollektivanslutning har den uppenbarligen inte något som helst samband. Jag tycker nog att herr Bengtson är skyldig kammaren en ursäkt för sitt lilla försök att vilseleda sina lyssnare.

Herr talman! Herr Björk talar om min förmenta auktoritet. Jag vill vädja till kammarens ledamöter och fråga: Kan man göra någonting mera korrekt än att först på engelska och sedan i fri översättning direkt återge den artikel det här gäller för att tala om för kammarens ledamöter vad man menat? Är det över huvud taget möjligt att göra mer? Vill herr Björk att jag skall läsa in hela konventionen i kammarens protokoll? Det är också möjligt i så fall. Vad herr Björk här sade förändrar ingenting av lydelsen i artikeln. Jag erbjöd herr Björk att ta konventionen och tolka den på det sätt han ansåg vara riktigt.

Allt detta är specificerat i artikeln, och herr Björk kommer inte alls ifrån detta om föreningsfriheten i allmänhet med att tala om fackföreningarna. Jag har inte på något sätt tänkt använda auktoriteten på annat sätt än att redovisa vad som finns i internationella handlingar — och jag är beredd att citera ur dem.

Herr talman! Jag trodde inte att man skulle tolka allting på det sätt som här skett och hänga upp sig på praktiska angelägenheter. Till mitt första anförande i debatten hade jag inte hämtat upp konventionen, men jag hade den tillgänglig och hämtade den omedelbart därefter. Det visade sig att det var i hög grad önskvärt för herr Björks del att den fanns tillgänglig. Detta är det enda och enkla skälet till att jag inte kunde läsa upp artikeln i mitt första anförande. Jag skulle här vilja citera bibeln, att man bör tolka och tyda allt till det bästa.
Herr talman! Herr Bengtson sade att det inte är socialdemokraterna utan de som inte är det som utgör problemet när det gäller kollektivanslutningen. Jag förstår inte det resonemanget. Herr Bengtson anser att om det beslutas om kollektivanslutning så måste de som inte vill vara med vidta en aktiv handling för att inte komma in i partiet. Ja, herr Bengtson, i det exempel som jag talade om — RLF:s arbetsmetoder, stödda av centerpartiet och böndernas ekonomiska organisationer — är det på exakt samma sätt. Min sagesman var inte med i RLF, men han fick meddelande om att därest han inte reserverade sig skulle det dras avgifter till RLF. Det anser jag vara exakt samma form för kollektivanslutning — och på bred basis, ty det gällde väl över hela riket; jag tror inte att det här förfarandet tillämpades endast lokalt. Jag vill säga till herr Bengtson — och i hög grad även till talesmannen för moderata samlingspartiet — att alla här i kammaren vet att centerpartiet, jordbrukarnas ekonomiska organisationer och RLF uppträder som dragna på ett snöre. De samarbetar lika intensivt som socialdemokratin och <fackföreningsrörelsen, och de använder samma former för att stötta upp varandra, i syfte att föra fram en viss politik och hävda ett visst intresse för en yrkeskår. Vad är det som skiljer den politiken från den arbetarrörelsen för. Det finns bara en skillnad, nämligen att vi öppet redovisar och berättar om allt, under det att man vad er beträffar får dra fram det med tång! År efter år har vi den här debatten. Ni moraliserar mot oss, och så gör ni likadant själva, herr Bengtson. Det är beklämmande tycker jag. Till herr Sveningsson vill jag säga att jag inte kommer att få någon dementi på påståendet att man inom hans parti arbetar med kollektivanslutning av familjen. Det skulle emellertid vara intressant att få höra hans åsikt om den principiella skillnaden. Nej, herr talman, hela den här debatten har genom åren haft ett enda syfte — inte att stärka demokratin utan att komma åt vad som uppfattas som ett styrkebälte för arbetarrörelsen. I dag har debatten återigen så att säga fått sin klara kontur: man håller på med partipolitisk tatik och inget annat.